Herr talman! Jag är i princip med på statsrådets resonemang, att SJ skall följa upp denna fråga och ta nya initiativ, om SJ finner att motiv föreligger för en utbyggnad. Men eftersom det är angegläget att skapa sysselsättning för människor där uppe i norr, att få till stånd lokaliseringsobjekt o.s. v., så anser jag det värdefullt med kontakt från båda hållen —i detta fall från såväl kommunikationsdepartementet som SJ. Det är kommunikationen däremellan som jag gärna ville framhålla betydelsen av i detta sammanhang.

Herr talman! Herr Dahlgren har frågat mig vilka åtgärder som vidtagits i syfte att inordna lastbilsägare som tidigare svarat för transporter till och från järnvägsstation i organisationen med utvidgad ortforsling. Herr Dahlgren har vidare frågat mig om jag är beredd medverka till att systemet med utvidgad ortforsling ger landsbygden en med tätorterna likvärdig service. De åkeriföretag som i dag utför transporter till och från järnvägar för SJ:s kunders räkning har en relativt liten andel av den forslade godsmängden. Den utvidgade ortforslingen innebär därför att arbetsuppgifter förs över huvudsakligen från firmabilar till forsling i SJ:s regi. Som huvudentreprenör för den utvidgade ortforslingen fungerar SJ:s dotterbolag Svenska lastbil AB och GDG Biltrafik AB samt i övre Norrland åkeriföretag som utsetts genom medverkan av Svenska lasttrafikbilägareförbundet. Den utvidgade ortforslingen innebär alltså att arbetsmängden totalt sett ökar för de inhyrda åkarna vid SJ och dess dotterbolag. Beträffande frågan om hemforsling på landsbygden hör till bilden att SJ redan i dag i stor omfattning utför direktforsling av gods med bil till och från större kunder. Jag vill också erinra om att den utvidgade ortforslingen inte bara kommer storstadsregionerna till godo. Programmet för utbyggnad av denna service omfattar sålunda ett 50-tal orter i olika delar av landet. I vilken utsträckning en ytterligare utvidgning av ortforslingen kan komma att ske får bli beroende av SJ:s pågående ekonomiska och servicemässiga överväganden.

Herr talman! Jag tackar statsrådet och chefen för kommunikationsdepartementet för svaret. I min interpellation hade jag påpekat att det är angeläget att de företagare som nu ägnar sig åt frakttransporter, som SJ eller Svelast senare skall bli huvudman för, inordnas i det nya systemet. Jag är något tveksam om innebörden av statsrådets svar på den punkten.

Det finns ingen anledning att ifrågasätta riktigheten av dessa uttalanden. Men jag blir tveksam när jag jämför detta svar med en skrivelse som har utgått från SJ:s centralförvaltning. Där redogörs för den utvidgade ortforslingen och man redovisar orter, huvudentreprenörer och underentreprenörer. För Stockholm exempelvis anges att Svelast är huvudentreprenör, men i motsats till vad fallet är för andra orter finns inga underentreprenörer angivna. Av skrivelsen får man därför den uppfattningen att Svelast ensamt skall svara för all ortforsling inom Storstockholmsområdet. Nu finns det inom detta område många privata åkeriföretag som i åratal haft som huvudsaklig inkomstkälla att utföra just sådana transporter som Svelast i fortsättningen ensamt avses utföra. Jag har också kännedom om att dessa åkeriföretag, enskilda eller sammanslutna i åkeriföreningar, inte har inbjudits att ingå i det nya systemet. Några förhandlingar har inte förts — det har inte ens gjorts försök till sådana. Det är underligt att så inte har skett; det är illa om man har för avsikt att genom ett nytt system beröva dessa företagare deras nuvarande inkomstmöjligheter. Jag vågar tro att herr statsrådet och jag i princip har samma uppfattning när det gäller den utvidgade ortforslingen, nämligen att SJ skall tillföras en större fraktgodsmängd genom den serviceinsats som man nu tillskapar och att därigenom SJ:s bärighet skall öka. Samtidigt är det dock viktigt att kapitalinsatsen blir så rimlig som möjligt genom att man utnyttjar den transportkapacitet som redan finns uppbyggd i de nu fungerande åkeriföretagen. Jag vågar också tro att vi är överens i den delen, med hänsyn till den diskussion vi så sent som förra veckan förde om möjligheten att rätt utnyttja den transportkapacitet som finns. Jag skulle därför mycket uppskatta om statsrådet ville precisera sitt svar, när jag nu ställer några följdfrågor. För det första: Kommer befintliga åkeriföretag, som sysslar med frakter av typ ortforsling, att på villkor som man kan komma överens om erbjudas att bli underentreprenörer till Svelast inom exempelvis Stockholmsområdet? För det andra: Kommer det att vara möjligt för enskilda personer som godsmottagare att själva eller genom ombud avhämta sitt ankommande gods vid järnvägsstationen? Vad sedan gäller statsrådets svar om hemforsling på landsbygden förstår jag väl svårigheterna, men de är stora även för de människor som bor kvar där, speciellt i glesbygden. Det gäller sannerligen att vi hjälps åt för att finna lösningar som kan mildra dessa svårigheter. Det nya i ortforslingssystemet är, såvitt jag förstår, att den höjda frakt taxan gör det möjligt att forsla godset från avsändningsstationen fram till motagarens dörr i de fall där frakten är betald av avsändaren. Ett sådant system är lättast genomförbart inom tätbebyggda områden, men jag skulle kunna tänka mig att SJ hade så mycket fraktsamarbete med sina egna och privata busslinjer att gods — naturligtvis i mängder som kan transporteras med buss — skulle för den avgift som redan är betald av avsändaren kunna forslas med ordinarie busslinje till mottagarens närmaste busshållplats. En sådan åtgärd skulle säkert upplevas som något positivt. Jag förstår att statsrådet kanske nu inte vill kommentera detta uppslag, och jag vill därför bara uttrycka den förhoppningen att det ändå skall observeras av ansvariga inom SJ och att en sådan åtgärd skulle kunna ingå i SJ:s ekonomiska och inte minst servicemässiga överväganden.
Herr talman! Frågan om resursutnyttjandet kan jag gå förbi, eftersom vi som herr Dahlgren mycket riktigt säger har varit och skall vara överens om denna. Sedan ställde herr Dahlgren några frågor. Självfallet hoppas vi alla att ortforslingen skall bli en succé. Vi får väl förutsätta att denna verksamhet skall utgöra ett expansivt område som utvecklas i normal och riktig takt. Herr Dahlgren kan inte begära och gör det inte heller, att jag nu i detalj skall kunna tänka mig in i och förutse denna utveckling, men vi får väl som sagt hoppas att den skall bli riktig och expansiv. Vidare frågar herr Dahlgren om de befintliga företagen på lastbilssidan kommer att få tillfälle att erbjuda sina tjänster i denna verksamhet på ett annat sätt än vad som enligt hans mening framgår av de planer som nu föreligger. Svaret ligger väl i vad jag nyss framhöll: Det beror på den expansion som rörelsen kommer att få. Skulle den gå åt rätt håll, förutsätter jag att de som skall köpa tjänsterna får anledning att se sig om efter transportörer. Jag kan naturligtvis inte säga mer på den punkten heller, utan detta får utgöra svaret på herr Dahlgrens fråga. Om jag fattade herr Dahlgrens sista fråga rätt, undrade han om det kommer att bli möjligt för folk att hämta sitt gods på järnvägsstationerna i framtiden. Inte heller på den frågan kan jag ge något svar från denna talarstol, ty också den saken har en naturlig koppling till vad jag nyss har anfört, nämligen att man eftersträvar en mer utvecklad från dörr-till-dörr-princip i framtiden än vad som nu är fallet. Följaktligen bör det, såvitt jag förstår, i planerna ligga en tanke om att ett minskat öppethållande på järnvägsstationer skall kunna kombineras med en utökad service från dörr till dörr.
Herr talman! Att jag ställde frågan om huruvida nu befintliga åkeriföretag som sysslar med denna verksamhet skulle engageras även i fortsättningen var närmast beroende på vad statsrådet själv har yttrat i propositionen 155 i år. Statsrådet säger där: »I flera remissyttranden över promemorian har uppmärksamheten fästs särskilt vid de personalproblem som kan vara förenade med ett beslut som innebär att en trafikrörelse måste avvecklas. Jag utgår från att kommunerna i de fall det blir fråga om känner ett starkt ansvar att i första hand söka bereda personalen sysselsättning i den nya trafikrörelsen. I de fall då så inte kan ske, förutsätter jag att de kommunala organen vidtar särskilda åtgärder för att bereda friställd arbetskraft om möjligt likvärdiga arbetsuppgifter.» uppfattning i denna proposition, som gällde kommunens rätt att överta bussföretag, förutsätter jag att det inte råder någon oklarhet på denna punkt. Om staten eventuellt tar bort arbetsuppgifter för människor som under åratal har sysselsatts inom denna verksamhet bör staten känna sitt ansvar och handla därefter. I övrigt tolkar jag statsrådets svar på dessa frågor så, att statsrådet och jag är ganska eniga. Vi hyser båda stora förhoppningar på den nya servicen men är medvetna om att det kan bli övergångsproblem som det gäller att handskas varsamt med, inte minst med tanke på alla de människor som nu är sysselsatta i denna verksamhet.

Herr talman! Herr "Ohlin Har i en interpellation till statsministern frågat, om regeringen vill medverka till att finansiella förutsättningar skapas för fullföljande av bostadsbyggnadsprogrammet för Storstockholmsområdet med härför nödvändiga trafikinvesteringar, så att nu hotande rubbningar och nedgång i bostadsbyggandet inom Storstockholmsregionen undvikes. Då interpellationen närmast synes avse frågan om trafikförsörjningen i Storstockholmsregionen, har den överlämnats till mig för besvarande. Den principöverenskommelse som år 1964 — under medverkan av en statlig förhandlingsoch utredningsman — träffades om den kollektiva närtrafikens ordnande i Storstockholmsområdet skapade ökade förutsättningar för att på sikt planera för regionens fortsatta utbyggnad och utveckling i övrigt. Enligt överenskommelsen skulle staten genom SJ rusta upp järnvägslinjerna närmast Stockholm för pendeltrafik och skaffa ny vagnmateriel. Staten skulle vidare lämna bidrag till tunnelbanornas utbyggnad inom ramen för vägoch gatubyggnadsanslagen. Överenskommelsen anmäldes i 1965 års statsverksproposition. Därvid framhöll dåvarande chefen för kommunikationsdepartementet de skäl som talade för att staten aktivt borde stödja en utbyggnad för kollektiv närtrafik av detta slag. Angivna skäl motiverade att s.k. underbyggnad för tunnelbanor i likhet med vad som gällde för vägar och gator gjordes statsbidragsberättigad. Statsbidrag borde därvid kunna utgå med 95 procent av kostnaden för sådan underbyggnad inberäknat marklösen, och medel för ändamålet efter angelägenhetsprövning anvisas från anslagen till vägoch gatubyggande fr.o.m. budgetåret 1965/66. De i överenskommelsen angivna statsbidragen förutsattes skola rymmas inom ramen för en eljest normal ökning av gatuoch väganslagen till kommuner i Storstockholmsregionen. Under utskottsbehandlingen av frågan underströk statsutskottet i sitt utlåtande departementschefens uttalande i sistnämnda hänseende. Det framhölls, att den föreslagna utvidgningen av tilllämpningsområdet för bidragsgivningen inte i och för sig avsågs medföra en ökning i den totala medelstilldelningen av automobilskattemedel utan främst öppnade möjligheter för en alternativ användning av bidragsmedel i vad av såg byggande av tunnelbanor och yttrafikleder. Frihet skulle alltså därvid föreligga att i princip välja det alternativ som ur samhällsekonomiska och trafikekonomiska synpunkter bedömdes som den fördelaktigaste lösningen. Medelstilldelningen för vägoch gatubyggnader inom andra delar av landet fick följaktligen ej heller påverkas i negativ. riktning. Våren 1965 utfärdade Kungl. Maj:t förordning om statsbidrag till byggande av tunnelbana, och regeringen beslöt under ettvart av åren 1965 och 1966 att reservera 10 miljoner kronor för statsbidrag till tunnelbanebyggen. Dessa belopp kunde inte utnyttjas. Hösten 1966 intogs Järvabanan i fördelningsplanen för statsbidrag till det kommunala vägoch gatubyggandet under perioden 1967—1971 med ett första bidrag år 1967. Samtidigt intogs Botkyrkabanan och Täbybanan i flerårsplanen för byggande av riksvägar i Stockholms län, också med ett första bidrag år 1967. Sammanlagt har t.o.m. år 1969 utgått ca 90 miljoner kronor i bidrag till tunnelbanebyggandet, vilket ungefär motsvarar den utbyggnadstakt som rått sedan 1964 års principöverenskommelse. I det sammanhanget vill jag erinra om att det här inte bara gäller att skaffa fram de ekonomiska resurserna för att genomföra tunnelbaneprojekten. Det gäller i lika hög grad att skapa tekniska resurser för planering och projektering. Att planering på lång sikt inte är så lätt kan bäst belysas av att man på regionalt håll år 1965 beräknade kostnaderna för Järvabanans underbyggnad till omkring 430 miljoner kronor och att man år 1969 beräknar kostnaderna till omkring 650 miljoner kronor. det som författningsenligt sker i höst har Kungl. Maj:t gett vissa direktiv. När det gäller ramen för planerna har föreskrivits att de skall upprättas med utgångspunkt från en årlig medelstilldelning som motsvarar av riksdagen anvisade anslag för verksamheten under år 1970. Samtidigt har understrukits att detta inte innebär något ställningstagande i förväg till vilka belopp som kan komma att anvisas för varje år under planperioden. Flerårsplanerna och fördelningsplanen utgör sålunda riktmärken för planeringen av väg-, gatu-, brooch tunnelbaneföretag. Den takt i vilken dessa företag kan utföras är beroende av i första hand de planeringsoch projekteringsresurser som står till förfogande samt av de ekonomiska resurser riksdagen ställer till förfogande för varje år. Endast för år 1970 är anslagen beslutade och <byggnadsverksamhetens ram därmed given. Statsbidrag till byggandet av Täbybanan och Botkyrkabanan skall som jag tidigare nämnt belasta anslagsposten byggande av riksvägar och alltså tas med i flerårsplanerna för byggande av riksvägar i Stockholms län. Vägverket har föreslagit att banorna skall belasta den nya flerårsplanen för åren 1970— 1974 med 100 miljoner kronor. Länsstyrelsen har ansett att banorna bör kunna belasta planen med 140 miljoner kronor genom att utbyggnaden av vägarna E 4 och E 18 till motorväg på vissa delar skjuts upp tills vidare. Vägverket har tagit hänsyn till regionens synpunkter och godtagit detta. KSL har emellertid yrkat att ytterligare ca 95 miljoner kronor skall omfördelas till de två tunnelbanorna genom att ett antal större vägprojekt — varav flera utanför KSL-området — skjuts upp. Det har enligt uppgift vägverket inte kunnat gå med på, bl.a. av principiella skäl eftersom tunnelbanebyggandet i dessa fall inte utgör något alternativ till ifrågavarande yttrafikleder. Järvabanan och Nackabanan skall belasta fördelningsplanen för statsbidrag till det kommunala vägoch gatubyggandet. Vägverket har tidigare föreslagit att banorna skall belasta fördelningsplanen med 215 miljoner kronor. KSL har yrkat en tilldelning med ytterligare ca 115 miljoner kronor, varav ett belopp om ca 95 miljoner kronor skulle erhållas genom en omfördelning från Stockholms stad till KSL. Detta har staden reagerat emot, bl.a. i särskild skrivelse till kommunikationsdepartementet. Planerna är ännu inte fastställda av vägverket, och diskussioner pågår fortfarande om de belopp som tunnelbaneföretagen skall belasta planerna med på vägoch gatuföretagens bekostnad. Enligt det av vägverket upprättade förslaget till fördelningsplan, som för närvarande är på remiss hos länsstyrelserna, städerna och KSL, har verket räknat med att KSL tilldelas ytterligare 35 miljoner kronor inom totalramen för Storstockholmsområdet. Man kan utgå från att vägverket är lyhört för regionens prioriteringar. Vägverket måste emellertid självfallet följa de riktlinjer som riksdagen fastlagt när det gäller att tunnelbaneföretagen skall rymmas inom en eljest normal ökning av gatuoch väganslagen till Storstockholmsregionen. Vägverket måste ta hänsyn till behoven inom landets alla delar och göra en vidare bedömning — främst när det gäller riksvägarna — än regionen kan göra. I den mån man på regional nivå inte blir enig om fördelningen av de givna planeringsramarna mellan tunnelbanor och yttrafikleder, ankommer det på vägverket som beslutande organ att göra den nödvändiga helhetsbedömningen. Om sedan t.ex. KSL eller någon stad anser att fördelningsplanen sådan den slutligen fastställts inte tillgodoser deras behov inom ramen för givna riktlinjer och direktiv, finns möjlighet att överklaga vägverkets fastställelsebeslut. Den överklagade planen får då prövas av Kungl. Maj:t.

Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för svaret, även om jag känner mig nödsakad att påvisa att det på åtskilliga punkter måste betecknas som bristfälligt och överraskande. Vad saken gäller — det vill jag först understryka — är snarare frågan om bostadsförsörjningen inom <:hela Storstockholmsregionen än blott en ren kommunikationsfråga, hur viktig denna sak i och för sig än är. Det är inte ett spörsmål för Stockholms stad allena utan för hela regionen, omfattande bortåt ett tretiotal kommuner. En regering och dess ämbetsverk kan hindra en rimlig bostadsförsörjning och försvåra den, om inte de som har ansvaret för kommunikationspolitiken — vägverket och regeringen — visar förståelse för problemets allvar. Jag riktade min interpellation till statsministern, eftersom den berör olika departement. Jag har naturligtvis ingenting emot att kommunikationsministern svarar, men jag hoppas att han är beredd att svara även när det gäller de problem, som på ett framträdande sätt berörs i interpellationen men som inte faller inom hans departements egentliga arbetsområde. Får jag först säga några ord om behovet av bostäder och om den otillräckliga bostadsförsörjningen inom den växande Storstockholmsregionen. Under de senaste sju åren 1962—568 har ungefär 17 procent av hela antalet inflyttningsfärdiga lägenheter i landet kommit till stånd i denna region. Men här finns mellan 30 och 40 procent av den totala bostadsbristen i riket. Det är alltså uppenbart att försörjningen med nya bostäder inte anpassats efter bostadsbristens regionala fördelning. Jag vill slå fast att utgångspunkten för varje diskussion på detta område måste vara den högst otillfredsställande bostadsförsörjningen; detta gäller inte bara ett statiskt läge utan det gäller även själva nyproduktionen. Denna utveckling strider emot den av statsmakterna accepterade tanken att byggandet bör anpassas efter bostadsbristens fördelning och andra omständigheter som konstituerar ett nytt behov av bostäder. Det är inte endast ett otillfredsställande läge. Det har under de senaste sju åren blivit sämre än det var under tidigare årtionden. Under perioden 1951—1961 föll i alla fall 19 procent av den nya bostadsförsörjningen på detta område. Siffran har sedan sjunkit till 17 procent. Uppenbarligen behövs det krafttag för att öka bostadsförsörjningen i det speciella bristområde som Storstockholmsregionen utgör. En viktig och avgörande förutsättning är naturligtvis en rimlig lösning av kommunikationsproblemet, d. v. s. att kommunikationerna — tunnelbanor och andra — blir färdiga i tid. Som de flesta vet spelar tunnelbanorna en i viss mån strategisk roll för lösningen av detta problem.

Det förekommer ett mycket intimt samband mellan tunnelbanebyggandet och bostadsförsörjningen i regionen. Jag hoppas att kommunikationsministern är villig att bekräfta detta och bestyrka att han ser på tunnelbanefrågan såsom en fråga som i hög grad också gäller bostadsförsörjningen. Inom den berörda regionen är man väl medveten om detta samband. Det är därför som man har enats om att överflytta en del medel från gatuoch vägbyggande till utbyggnad av vissa tunnelbanelinjer. Detta innebär uppoffringar för alla de berörda parterna.

Det skapade givetvis en förväntan, att statsmakterna skulle inta en positiv hållning till överenskommelsens förverkligande inom ramen för den statliga trafikpolitiken. Överenskommelsen innebar att staten befriades från de växande förlusterna på statens järnvägars lokaltrafik. I gengäld skulle då staten göra vissa medgivanden beträffande finansieringen av tunnelbaneinvesteringarna: de skulle bli statsbidragsberättigade. KSL har å regionens vägnar fullgjort sina åtaganden. Observera att utbyggnaden av tunnelbanenätet minskar behovet av en eljest erforderlig upprustning av vägnätet, vilken skulle ha krävt väsentliga statsbi; drag. Helt naturligt har KSL liksom kommunerna inom området bedrivit sin planering, bl.a. för bostadsbyggande, i överensstämmelse med denna överenskommelse. Jag kanske bör tillägga att man fann att i runt tal 230 miljoner kronor skulle frigöras för tunnelbane byggande, på bekostnad av gatuoch väginvesteringar till motsvarande belopp. Nu har denna överenskommelse så föga beaktats av berörda statliga myndigheter i arbetet på flerårsoch fördelningsplanen för perioden 1970— 1974, att man i själva verket rycker undan grunden för överenskommelsen. Rimligen borde väl i den definitiva medelsfördelningen mellan vägar och tunnelbanor inom regionen avgörande hänsyn tas till den avvägning som kommunerna och KSL ansett bäst svara mot regionens behov inom den preliminärt anvisade ramen. Det är verkligen ur demokratisk synpunkt en högst allvarlig sak, herr talman, att staten direkt medverkar till uppläggningen av vissa planer och att kommunernas företrädare sedan kommer överens om hur de skall prioritera olika ändamål men att staten därefter säger att de inte får göra på detta sätt. I själva verket har ju regeringen givit löften om att ge vederbörande kommunala myndigheter rätt att själva göra dessa avvägningar.

Det var ju en av överenskommelsens stora fördelar att den gav de lokala myndigheterna frihet att prioritera olika typer av objekt och att den inte stipulerade att man fick statsbidrag till vägar men inte till tunnelbana.> På den punkten föreligger det inte heller några oklarheter.

Den honorerar inte alls herr Palmes uttalande utan inskrider och vill ändra den fördelning som regionens kommuner har kommit överens om. Nu säger statsrådet Norling att man kan utgå från att vägverket är lyhört för regionens prioritering. Detta är verkligen intressant. Ett av de fakta vi diskuterar är ju att vägverket icke har visat sig lyhört — herr statsrådet måste väl medge det? Interpellationen avser bl.a. att klargöra var regeringen står i denna fråga, som är viktig ur kommunikationssynpunkt, ur bostadsförsörjningssynpunkt och ur allmän demokratisk synpunkt. Har ni någon respekt för vad jag vill kalla den länsdemokratiska tanken, som herr Palme skrev under, eller har ni det inte? Nu säger kommunikationsministern att man ju kan överklaga hos Kungl Maj:t. Men en av huvudavsikterna med interpellationen — det framgår ju fullt klart — var att vederbörande, som arbetar med dessa problem som är brådskande, skulle få ett besked från regeringens sida. Nu har regeringen haft över en månad på sig, och det är därför naturligt för oss att begära, att regeringen i dag ger besked om hur regeringen ser på frågan, så att de myndigheter som är berörda vet vad de har ait utgå ifrån i sitt planeringsarbete och man inte helt i onödan framkallar förseningar, fördyringar och en sämre transporisituation och mindre bostadsbyggande. Hur pass allvarliga konsekvenserna blir, om vägverkets förslag skulle ligga till grund för planeringen, har ju belysts i olika uttalanden. Jag vill bl.a. hänvisa till ett uttalande av ledamoten av riksdagens första kammare, medlemmen av socialdemokratiska partiet herr Helge Berglund i hans egenskap av direktör för Aktiebolaget Stockholms 1okaltrafik. Han påpekar bl.a. att även om man räknar med en större anslagssumma än vad man nu tydligen enligt regeringen skall göra, kommer man att få allvarliga förseningar vad beträffar färdigställande av de tunnelbanelinjer som är nödvändiga för att man skall kunna tillfredsställande lösa transportproblemen. — Klart är att om man inte får räkna med en större anslagssumma utan måste improvisera andra linjer och starta omfattande anläggningar av busslinjer etc., så får man på olika sätt göra investeringar, som inte eljest skulle ha varit nödvändiga men som nu kommer utanför den planering som man har gjort på grundval av Hörjelöverenskommelsen. Kommunikationsministern — försöker emellertid ge ett litet svar genom att försöka krypa bakom ett tal om resurserna för planering och projektering. Han säger att han vill erinra om att när det gäller utbyggnaden av tunnelbaneprojekten gäller det inte bara att skaffa fram de ekonomiska resurserna utan i lika hög grad att skapa tekniska resurser för planering och projektering. Ja, det är alldeles klart. Men är detta ett argument? Om det är ett argument måste det innebära, att kommunikationsministern vill göra gällande, att dessa tekniska resurser för planering och projektering inte finns, så att även om staten nu inte vill för sin del fullfölja det som man räknade med som resultat av Hörjelöverenskommelsen spelar detta inte så stor roll; det blir i alla fall förseningar. Men, herr statsråd, jag har verkligen undersökt den saken och vederbörande som är ansvariga för denna planering och projektering bestrider absolut detta. De säger att man har resurser för en planering och utbyggnad i den takt som har varit avsedd. Det går alltså inte ati försvara regeringens hållning på den vägen. Med större disponibla ekonomiska resurser skulle man till och med ha kunnat åstadkomma något mer än enligt tidigare planer. Nej, vad som blir följden av den politik som regeringen nu tycks vilja framtvinga är naturligtvis en sämre användning av planeringsoch projekteringsresurserna. Om man måste lägga om, där man har halvfärdiga planer, och börja på nytt på vissa väsentliga punkter, är det klart att en del av det gjorda arbetet blir inaktuellt. Det blir en sämre användning av dessa planeringsoch projekteringsresurser under den berörda perioden, och även på annat sätt kommer avbrytandet av vissa projekt att medföra kostnader och förluster. Statsrådet Norling försöker emellertid även med ett annat svar, och det är den sista lilla skyttegraven från vilken han tycks tro sig kunna försvara regeringens hållning. Han skriver i svaret bl.a. följande: »KSL har yrkat en tilldelning med ytterligare ca 115 miljoner kronor, varav ett belopp om ca 95 miljoner kronor skulle erhållas genom en omfördelning från Stockholms stad till KSL. Detta har staden reagerat emot, bl.a. i särskild skrivelse till kommunikationsdepartementet.»> Det är viktigt att konstatera att det råder enighet mellan KSL och Stockholms stad i fråga om fördelningen av vägmedlen mellan tunnelbanor å ena sidan samt gator och vägar å den andra. Så sent som den 9 december 1969 hade Stockholms stads gatunämnd ett sammanträde där detta markerades. Nämnden uttalade att staden accepterade den av KSL nedprutade bidragsramen för Stockholm för att skapa ökat bidragsutrymme för tunnelbanorna. Nämnden markerade att den ansåg den totala bidragsramen för knapp och förutsatte, att därest totalramen skulle bli större skulle Stockholms stads behov i första hand bli tillgodosett. Förmodligen åsyftar statsrådet Norling en skrivelse som Stockholms stads gatunämnd avlät i samband med behandlingen av statsbidragsfrågorna i början av oktober. Gatunämndens skrivelse skall emellertid självfallet läsas tillsammans med KSL:s av mig nyss berörda beslut. Det kan sägas att någon enstaka formulering i skrivelsen inte blivit så lycklig. A la bonne heure, men man kan inte plocka ut en enstaka mening, hel eller halv, utan skrivelsen måste läsas tillsammans med gatunämndens och de andra berörda myndigheternas meningsyttringar. Gatunämnden åsyftar i sak att ange stadens prioritering av de gatubyggnadsprojekt som kan rymmas inom bidragsramar av olika omfattning men inte att gå emot den politik, varom ju enighet råder och som gatunämnden markerat senast den 9 december 1969, d. v. s. för några få dagar sedan. Det är väl naturligt att man, som jag antytt, utgått från vissa förväntningar beträffande regeringens politik vilka skapats genom Hörjelöverenskommelsen. Den förväntan som uppstod var berättigad, nämligen att staten skulle ta hänsyn till behovet av tunnelbanor som en förutsättning för en rättvis bostadsförsörjning. Det var inte fråga om några nya principer utan det gällde att ta hänsyn till bostadsbristens och trafikbehovets lokala fördelning — en sedan länge av statsmakterna godkänd princip.

Vi kan alltså nu konstatera, att regeringen inte lever upp till de slutsatser som är en följd av statsmakternas princip rörande bostadsbyggande och kommunikationer samt av Hörjelöverenskommelsen. Jag kan inte underlåta att helt kort jämföra den utveckling som blivit följden av regeringens hållning när det gäller utbyggnaden av Järvafältet med de löften som regeringen gav i början av 1960-talet. Då förklarade statsminister Erlander på regeringens vägnar att man kunde räkna med att det under 1960-talet skulle komma till stånd en utbyggnad av Järvafältet på 150 000 bostäder. Statsrådet Norling kanske kan tala om hur många man nu räknar med att kunna bygga där. Det är ju bara en infinitesimal del av vad herr Erlander ställde i utsikt. Vill statsrådet påstå att regeringens nuvarande ståndpunkt och allmänna hållning överensstämmer med den som statsminister Erlander intog beträffande utbyggnaden av Järvafältet — vilken i sin tur naturligtvis förutsatte lämpliga kommunikationer? Sedan skall jag här inte gå in på frågan om kommunalskatten i denna region, men vi vet att den genomsnittliga skatten där inte ligger under genomsnittet för hela riket. Jag konstaterar också att det inom denna växande region finns ett starkt behov av nya bostäder. Med en blygsam målsättning har det behovet beräknats till 24 000 per år; enligt bostadsstyrelsens program är siffran cirka 20 000. Det förefaller tvivelaktigt att man når upp till det bostadsbyggandet. Det är också uppenbart att ett förverkligande av den sistnämnda målsättningen är i underkant. Men om statsrådet Norling på regeringens vägnar godtar det programmet, så för det med sig en förpliktelse att se till att kommunikationsproblemen löses, i den mån de beror på statsmakternas åtgärder. Jag tycker man kan säga att regeringen i rätt hög grad skjuter den frågan ifrån sig. Regeringen undandrar sig det ansvar som Hörjelöverenskommelsen rimligen måste anses innebära och vill nu inte ens medge den berörda regionen rätt att omdisponera och på annat sätt än tidigare prioritera tillgängliga medel, d. v. s. prioritera på ett sätt som motsvarar regionens egen bedömning av behovet. Från statens sida har man inte medgivit denna rätt, trots att statsrådet Palme här i kammaren emfatiskt lovat att den rätten skulle föreligga. Jag hoppas verkligen att statsrådet Norling är beredd att i denna kammare förklara att regeringen respekterar denna länsdemokratiska rättighet. För närvarande ser det ut som om regeringen skulle ta på sig ett mycket stort ansvar genom en försening av utbyggandet av en rimlig kommunikationsförsörjning. Man skulle därigenom försvåra den nödvändiga bostadsförsörjningen inom ett område med den värsta bostadsbristen i vårt land.

Herr talman! Herr Ohlin började sitt anförande med att säga att det var synd att det inte var statsministern som besvarade hans interpellation. Jag förstår att det alltid är roligare att få svar av en statsminister än av en kommunikationsminister. Att det blev jag som fick svara herr Ohlin beror emellertid på att det inte, såsom herr Ohlin gjorde gällande, var så att hans interpellation i stort handlade om bostadsbyggandet och endast i mindre utsträckning om trafiken. Förhållandet är ju det omvända. Jag har under herr Ohlins anförande roat mig med att göra den enklast tänkbara uppskattningen av proportionerna, nämligen genom att räkna antalet rader i interpellationen. Vid en hastig genomgång fann jag att den bestod av 120 rader, varav 20 handlade om bostadsbyggandet och 100 om trafiken. De 20 raderna om bostadsbyggandet innehöll dessutom ingenting annat än en uppräkning av siffror, som hela svenska folket känner till, om bostadssituationen i Stockholm. Denna bakgrund, herr Ohlin, utgör kanske ändå en viss förklaring till att det är jag som besvarar interpellationen.

Det finns tre radikala missuppfattningar i herr Ohlins interpellation. Den första gäller bostadsbyggandet i Stockholm, den andra gäller innebörden av Hörjelöverenskommelsen och statsmakternas åtagande i anslutning till denna och den tredje gäller den kommunala prioriteringen av bidragsmedlens användning i Storstockholmsområdet. Det gäller, herr Ohlin, tre rejäla missuppfattningar. För att först och främst något beröra frågan om bostadsbyggandet i Storstockholm vill jag säga att detta ökade från 1966 till 1968 med drygt 5 000 lägenheter. Dess andel av hela den påbörjade byggnationen steg under samma tid från 16,1 procent till 19,0 procent. Också i år har Storstockholm i motsats till vad herr Ohlin anför något ökat sin andel och i huvudsak kunnat bibehålla sin bostadsbyggnadsnivå, trots att bostadsbyggnadsplanen för hela landet har mindre omfattning än fjolårets. Statsmakterna har genom överenskommelser med kreditinstituten tryggat finansieringen av det bostadsbyggande som enligt de uppgjorda planerna skall igångsättas i år. Kreditförsörjningen till Storstockholm har fungerat friktionsfritt. Statsmakterna avser att också i fortsättningen genom överenskommelser med kreditgivarna säkra kredittillförseln till bostadsbyggnadssektorn såväl i Storstockholm som i övriga delar av landet. Så till den andra stora missuppfattningen, herr Ohlin. Det är ju knappast så att man tror sina öron är man hör herr Ohlin beskriva innebörden av Hörjelöverenskommelsen. Herr Ohlin antyder i interpellationen och upprepar det från talarstolen att olika omständigheter tyder på att staten inte skulle vara beredd att fullfölja 1964 års Hörjelöverenskommelse, till men för bostadsbyggandet i Storstockholmsområdet. I detta påstående skulle väl då närmast ligga en anklagelse för att staten inte skulle vara beredd att leverera bidragsmedel i den snabba takt som KSL vill ha dem. Uppenbarligen är herr Ohlin, som sagt, inte införstådd med innebörden av Hörjelöverenskommelsen. Och den bristande kännedomen kan ju i och för sig vara till fördel när man är ute i ett bestämt politiskt syfte. Vad staten åtog sig i anslutning till 1964 års överenskommelse var att lämna bidrag med vissa procent för underbyggnaden till vissa angivna tunnelba nebyggen i Storstockholmsområdet. Men det var aldrig fråga om några garantier rörande anslagsgivningen till tunnelbanebyggen i den meningen att man band sig för några belopp och år. Detta var helt klart enligt den statliga förhandlingsledaren, som herr Ohlin också åberopar, och det var enligt honom också helt klart för dem som var med och förhandlade på den kommunala sidan. Det ligger också i sakens natur att det måste vara så. Det vore väl för övrigt inte heller tänkbart att denna riksdag skulle acceptera en garanterad anslagsgivning till Storstockholmsregionen, som =: enligt mångas mening var favoriserad i fråga om bidragsmedel. Självfallet står det inte något i denna överenskommelse om några anslagsbelopp. Det står inte heller i förhandlingsprotokollet. Och vad som stod i 1965 års statsverksproposition har jag talat om i mitt interpellationssvar. De i överenskommelsen angivna statsbidragen förutsattes skola rymmas, som herr Ohlin själv här refererat, inom ramen för en eljest normal ökning av gatuoch väganslagen till kommuner i Storstockholmsregionen. Där delar herr Ohlin min uppfattning. Den uttalade förutsättningen underströks dessutom, herr Ohlin, av statsutskottet som hänvisade till att här var fråga om ett val mellan olika investeringsalternativ: tunnelbanebyggen eller byggande av yttrafikleder. Det underströks också att medelstilldelningen inom andra delar av landet inte fick påverkas i negativ riktning. Jag ber att herr Ohlin i någon av sina kommande repliker talar om huruvida min historieskrivning rörande Hörjelöverenskommelsen är felaktig och, om den är det, i så fall anger i vilka avseenden.

Den skrivelsen är för övrigt dagtecknad i februari månad 1965, d.v.s. vid en tidpunkt då innehållet i det årets statsverksproposition redan var känt. I skrivelsen reagerade man inte mot departementschefens uttalande om anslagens inrymmande inom ramen för en eljest normal ökning av vägoch gatuanslagen. Det fanns ingen reaktion i februari 1965. Det är klart att det inte kunde finnas någon reaktion där, eftersom det inte fanns någon anledning att reagera mot den överenskommelse som jag här har tecknat bilden av. Detta är sagt om vad man åtagit sig och inte åtagit sig. För övrigt vill jag i sammanhanget konstatera att Storstockholmsregionen förvisso inte blivit vanlottad, om vi ett ögonblick skall se till dess andel av bidragsgivningen i stort. Av bidragsmedlen till det kommunala vägoch gatubyggandet vet herr Ohlin lika väl som jag att denna region för närvarande disponerar ca 40 procent mot 30 för tre år sedan. Detta ökade procenttal skall naturligtvis, herr Ohlin, ses i relation till att en ökning av anslagsmedlen skett på senare tid. Jag vill ännu en gång konstatera att Stockholmsregionen under åren 1967— 1969 fått ca 90 miljoner kronor i bidrag till tunnelbanebyggandet, vilket motsvarar ungefär den utbyggnadstakt som man haft sedan 1964 års principöverenskommelse. Jag vill också ännu en gång framhålla att det inte bara är fråga om ekonomiska resurser — herr Ohlin tyckte i sitt inlägg att det var konstigt att jag tagit upp detta i mitt interpellationssvar. Det gäller också, vilket jag upprepar, att skapa resurser för planering och projektering. Herr Ohlin gör gällande att jag inte har någon grund för ett sådant ställningstagande, nämligen att det inte skulle ha förekommit att man inte haft de tekniska resurserna fastän man hade kunnat få pengar. På s. 2 i mitt interpellationssvar står detta. Om herr Ohlin tror att det som där refereras från 1965 och 1966 skulle vara en engångsföreteelse, delar jag inte denna uppfattning. Vi skall inte misstro några planerare i Storstockholmsregionen i onödan, men vad som kunde hända för tre fyra år sedan, herr Ohlin, kan hända någon gång till. Det var bara så att man hade 10 miljoner kronor som man inte kunde utnyttja. Om detta är en vettig planering eller inte överlåter jag till herr Ohlin att besvara. Jag förstår att det kan föreligga svårigheter att planerna på den kommunala sidan. Jag upprepar att jag inte därmed riktar någon kritik mot de kommunala instanserna; man kan tvärtom ha en viss förståelse för detta. Emellertid måste väl trots allt också dessa svårigheter tas med i beräkningen av de kommunala instanserna — och även av herr Ohlin. Projekten förändras, och de belopp som man på den kommunala sidan räknade med år 1964 för exempelvis Järvabanans underbyggnad ligger i dag betydligt över var man då förutsatte. Jag vill ytterligare förtydliga mitt resonemang om att det kan förekomma en bristfällig planering genom att betona, att man på planeringsoch projekteringssidan kan ha en viss svårighet att hänga med. Det framgår, herr Ohlin, av exempelvis de <:expropriationsansökningar som kommunikationsdepartementet har att handlägga; jag är beredd att fastslå att deras underlag i tekniskt hänseende ofta är mycket bristfälligt, fortfarande med full förståelse för alla de svårigheter som ligger i detta beredningsarbete. Ett annat missförstånd av herr Ohlin hänför sig till planeringsramarnas innebörd. Det kan tydligen inte nog många gånger understrykas, att vad vägverket nu skall fastställa är planeringsramar för nästa femårsperiod. Bortsett från det första året i perioden, 1970, är ingenting sagt om anslagsutvecklingen. Til syvende og sidst ankommer det på riksdagen att besluta om anslagen för ett år i sänder. Regeringen har funnit det lämpligast att ange 1970 års verksamhet som planeringsnivå och i stället lägga in ett antal reservföretag i planerna som kan utföras om anslaget stiger. Effekten av detta blir bl.a. också en bättre hushållning med tillgängliga planeringsresurser, vilket vi har talat om här. Ett ytterligare missförstånd — det kanske är herr Ohlins värsta — gäller den kommunala prioriteringen i samband med det aktuella upprättandet av fördelningsplan för perioden 1970— 1974. Herr Ohlin säger i sin interpellation att »företrädare för primärkommuner i Storstockholmsområdet och KSL kommit fram till en för regionens utbyggnad acceptabel avvägning.

Herr Ohlin har emellertid blivit felaktigt upplyst av sina kommunala beställare av denna interpellation. Man har på den kommunala sidan inte kommit överens om en sådan fördelning. Det är hela sanningen. Beträffande fördelningsplanen, som det närmast gäller när det är fråga om de kommunala institutionernas möjligheter att prioritera, har vägverket tidigare föreslagit att tunnelbanorna skall belasta denna med 215 miljoner kronor. KSL har yrkat på en tilldelning med ytterligare cirka 115 miljoner kronor, varav cirka 95 miljoner kronor skulle erhållas genom en omfördelning från Stockholms stad till KSL. Planerna är, som jag sade i interpellationssvaret, ännu inte fastställda av vägverket och diskussioner pågår fortfarande om de belopp som tunnelbaneföretagen skall belasta planerna med på vägoch gatuföretagens bekostnad. Enligt det av vägverket upprättade förslaget till fördelningsplan, som för närvarande är på remiss hos länsstyrelser, städer och KSL, har verket räknat med att KSL tilldelas ytterligare 35 miljoner kronor inom totalramen för Storstockholmsområdet. Man kan utgå från att vägverket är lyhört för ytterligare omprioriteringar i samförstånd med berörda kommuner och KSL i vad avser bidragsmedel. Men i den mån man på regional nivå, herr Ohlin, inte blir enig om fördelningen av de givna planeringsramarna mellan tunnelbanor och yttrafikleder ankommer det på vägverket att göra den nödvändiga helhetsbedömningen. Är sedan de kommunala intressenterna inte nöjda med vägverkets beslut får de givetvis överklaga detta, och då får regeringen fundera ytterligare på problemet. Herr Ohlin har alltså lyckats med att både i interpellationen och i sitt första inlägg fullständigt blanda ihop begreppen i en rad principiellt viktiga frågor som hänger samman med detta utomordentligt svåra problem. Jag vill ånyo be herr Ohlin att i någon av de kommande replikerna svara på om min historieskrivning beträffande Hörjelöverenskommelsen är felaktig eller riktig och, om den är felaktig, i vilket avseende den är det. Sedan ställer herr Ohlin en rad frågor. Han vill bl.a. tydligen att jag från denna talarstol i dag, den 12 december, skall läsa högt ur statsverkspropositionen som blir offentlig i januari. Han vill nämligen i dag ha ett besked, säger han, om vad det står i statsverkspropositionen som läggs fram om en månad. Något annat kan det väl inte vara fråga om, eftersom han vill veta hur regeringen ser på dessa problem för den närmaste tiden.

Herr Ohlin sade nämligen att det var SJ och Stockholms stad som träffade Hörjelöverenskommelsen.

Herr talman! Jag skall göra vad jag kan på dessa sex minuter.

Vad beträffar Järvafältet vill jag erinra om att det uttalande som gjordes av dåvarande statsminister Erlander gällde 150000 människor. Det är ju en mycket ringa bråkdel av detta antal som kommer att bo där i slutet av 1960 talet.

Nu tar statsrådet ut ett enda år. Kastningar förekommer från ett år till ett annat. Det är väl ändå uppenbart, herr statsråd, att vi när vi skall bedöma denna fråga inte får ta ut ett enstaka år, utan måste studera en period. Det förhåller sig då som jag sade. Att man påbörjar byggande av lägenheter är mycket bra, men det är naturligtvis de inflyttningsfärdiga som är av särskilt stort intresse. I fråga om Hörjelöverenskommelsen skall jag bara konstatera en sak. Det är ju alldeles självklart så som statsrådet sade, att staten där inte kunde lova så och så mycket i anslag för många år framåt. Just därför att detta inte var tänkbart måste man lägga stor vikt vid innehållet i denna överenskommelse, tillkommen under förmedling av statensrepresentant. I de positiva kommentarer som sedan gjordes från statens sida uttalade dåvarande kommunikationsministern Palme, att det genom samordning av trafikinvesteringarna skapas ökade förutsättningar för att även på längre sikt planera för regionens fortsatta utbyggnad och utveckling i övrigt. Om statsrådet Norling skulle ha planerat för kommunikationerna i Storstockholmsregionen på grundval av denna överenskommelse och detta uttalande från regeringen, tror jag att Ni skulle ha dragit samma slutsatser som man gjort på lokalt håll när man utgått från vissa berättigade förväntningar. Just omöjligheten att i förväg binda sig för några siffror i kommande budgeter gör att det måste tillmätas stor vikt vad man tycktes vara överens om. Det talades ju i alla fall om en viss tidsplanering, som staten inte på något vis var formellt bunden av men som på grund av sin tillkomst ändå förtjänade beaktande. Vad beträffar frågan om projekteringsoch planeringsresurserna tror tydligen kommunikationsministern, att om han kan påvisa att det skett något misstag, så betyder detta att de kommunala instanserna har alldeles för små sådana resurser och att det då är bättre om de också har mindre pengar att röra sig med. Men, herr statsråd, även statens företrädare har många gånger gjort misstag. När det gäller dessa materier är det uteslutet att det inte då och då förekommer misstag, så till vida att man inte uppnår allt man hade hoppats att uppnå. Men det betyder ju inte att planeringsoch projekteringsresurserna är så otillräckliga att en bristande medelstillgång saknar betydelse. Det är en fullständigt felaktig slutsats av det välbekanta förhållandet, att man när det gäller sådana här mycket svåra problem inte alltid kan i planeringen uppnå exakt det man hade hoppats på. Jag vill sedan ta upp de berörda parternas demokratiska rättigheter. När kommunerna kommit överens om en omdisponering av anslagen till förmån för tunnelbanor, så borde detta självfallet respekteras. Statsrådet påstår att man inte träffat någon sådan Överenskommelse. Jo, parterna har ingått en överenskommelse; jag har här läst upp dokument som visar det. Jag konstaterar att statsrådet inte har lyckats påvisa något annat. Han har bara ersatt argument med påståenden. Att vägverket inte definitivt fastställt planerna är en sak. Men när vägverket, trots vad som har skett de senaste månaderna, ändå tills vidare vidhåller en annan plan, finns det anledning att slå larm och begära besked av statsrådet i dag, inte om vad som kommer att stå i statsverkspropositionen — det har jag inte begärt — utan om huruvida Ni godkänner den princip som statsrådet Palme förklarade vara självklar, nämligen att de berörda myndigheterna själva skall få bestämma om prioriteringen. Ännu har vi inte fått något besked från Er.

Herr talman! Jag hade 1967 en debatt — herr Ohlin har påmint om den några gånger — med dåvarande kommunikationsministern Olof Palme om ett problem som ligger ganska nära det som herr Ohlin nu tagit upp i sin interpellation. Pedan då hade det nämligen visat sig att trafikbyggandet i Stockholmsområdet inte kunde hålla den takt som förutsattes vid den tidpunkt då Hörjelöverenskommelsen ingicks. Ingen — varken jag i debatten med herr Palme 1967 eller herr Oblin i dag eller någon annan — har påstått att det i Hörjelöverenskommelsen skulle finnas bindande besked om med vilka belopp staten skall bidra till trafikbyggandet i Stockholmsområdet. Men man hade vissa föreställningar om hur mycket man skulle kunna åstadkomma. Dessa föreställningar återfinns också i det dokument som Nils Hörjel har undertecknat.

Detta rör i själva verket den ganska stora och för närvarande mycket aktuella frågan om man skall satsa på kollektiv trafik eller på privatbilism. Den återhållsamhet när det gäller anslagstilldelning till vägarna som regeringen anser sig vara tvungen att iaktta drabbar självfallet också vår region. Jag har aldrig påstått att den inte skulle göra det. Och om man tvingas begränsa vägbyggandet — i detta fall tunnelbanebyggandet — så är det klart att detta får återverkningar på bostadsbyggandet; man kan inte gärna bygga nya bostadsområden långt bort från stadskärnorna utan att samtidigt ordna en tillfredsställande trafikförsörjning. Att det skulle bli möjligt att ute på Järvafältet ge plats för de 150 000 människor som herr Erlander lovade skulle få bo där före 1960-talets utgång var det självfallet ingen av oss som trodde på. Men det allvarliga är — och det är det vi diskuterar i dag — att även de realistiska målsättningar, som de som har ledningen av politiken i Stockholms stad, och de andra kommunerna och KSL gjort, måste revideras. Regeringen kan = aldrig komma ifrån det politiska ansvaret för att man genom löften som statsministerns har styrt kommunalpolitikernas planering. I så fall måste vi få ett uttalande av herr Norling om att vad som sägs på regeringshåll om prognoser och förhoppningar beträfande bostadsbyggande inte har någon betydelse och skall betraktas bara som luftiga valbubblor. De löften som då gavs och som fick stor publicitet på affischer och i tidningar gav också näring åt förhoppningar hos de bostadslösa. Nu är det som det är med den saken. Vi har inte kunnat bygga så många bo städer på Järvafältet som vi hade tänkt — bara någon hundradel av vad löftena handlade om. Hur är det då med möjligheterna för kommunalpolitikerna att inom de snäva ramar som de har till förfogande göra en vettig avvägning mellan tunnelbanebyggandet och byggandet av gator och vägar? Herr Ohlin har refererat till det svar som herr Palme gav till mig på en fråga för två år sedan. Jag vill upprepa herr Palmes svar, eftersom det är av central betydelse i detta ärende. Han sade att om man i Stocholm skulle vilja prioritera på annat sätt — då måste han rimligen ha menat: på annat sätt än vägverket vill — står det de lokala myndigheterna fritt, och att denna frihet för de lokala myndigheterna var poängen i Hörjelöverenskommelsen. Vart har den poängen tagit vägen nu?

Det är klart att den kraftiga bantningen under alla förhållanden måste få vissa konsekvenser för Stockholmsregionens utveckling, men både herr Ohlin och jag och andra har sagt att vi väl får acceptera dem tills vidare. Vi bör dock kunna förvänta oss att man försöker göra det bästa möjliga av den situation som har uppstått. För att göra det träffade man inom KSL — trots att herr Norling av någon obegriplig anledning försökte förneka det — en överenskommelse om en annan prioritering mellan vägar och tunnelbanor än den som vägverket hade tänkt sig. Man ville föra över inte mindre än 115 miljoner kronor inom fördelningsplanen, och man ville föra över ca 100 miljoner kronor inom flerårsplanen. Vad vägverket hittills har gett tillstånd till är överföringar av summor som svarar mot ungefär en tredjedel av vad de kommunala myndigheterna har ansett vara rimligt, detta alltså trots att herr Palme 1967 gjorde ett så klart och entydigt uttalande om att kommunernas ord väger tyngst när det gäller fördelningen mellan olika trafikinvesteringar. När herr Ohlin och jag försöker få besked om vad herr Norling själv anser i sakfrågan säger herr Norling att det går att överklaga beslutet. Ja, visst kan det överklagas — det vet vi i denna kammare, och det vet också kommunalpolitikerna i Stockholm. Stockholms finansborgarråd har redan aviserat att man kommer att överklaga, om det inte går att få en ändring till stånd på annat sätt. Jag tycker emellertid att man kan begära av den, som har det högsta politiska ansvaret för trafikpolitiken här i landet, inte bara att han skall vara något slags kommunaljuridisk frågelåda och berätta om möjligheterna till överklagande, utan att han också ger ett politiskt svar. Det handlar nämligen här inte väsentligen om kommunaljuridik, utan om möjligheterna att ordna bostäder åt tiotusentals människor inom Stockholmsområdet.

Jag skulle också kunna formulera frågan så här: Lönar det sig för KSL ellet för någon kommun i området att överklaga? Det är ju herr Norling själv som får ta emot ett sådant överklagande — vad tycker herr Norling i sakfrågan? Herr Palme sade i den debatt som vi har refererat till, att >om inte alldeles särskilda skäl talar mot det>, skall man följa vad de lokala och regionala instanserna föreslår. Vilka särskilda skäl finns det då, herr Norling, som säger att KSL:s prioritering till förmån för mer tunnelbanebyggande och en begränsning av gatubyggandet är felaktig? Det är klart att KSL:s förslag till omfördelning inom denna ram inte löser hela problemet. Skall vi kunna bygga det vi hade hoppats kunna bygga och det som också väljarna hade förhoppningar om att vi skulle kunna åstadkomma, behövs det mera pengar, men den ekonomiska politiken här i landet blir inte bättre än regeringen gör den, och vi vet att vi inte kommer att kunna få de ytterligare pengar som behövs.

Visst skall man, så långt det är möjligt, som planerare helst veta — gärna så långt framåt i tiden som möjligt — vad man har att röra sig med. Vad är det som i det avseendet skiljer diskussionen om den fråga vi nu håller på med ifrån en sådan bedömning? Vad är det, herr Ohlin, som brister i fråga om möjligheterna att planera i Storstockholmsregionen beträffande trafikinvesteringar? Vad är det för besked man vill ha, herr Ohlin? Är det inte fortfarande fråga om att vi skall lätta på statsverkspropositionens innehåll eller vad är det fråga om? Det finns framlagd en flerårsplan som bygger på 1970 års tilldelningsnivå. Vad är det därutöver man skall veta förutom att man har möjlighet att i riksdagen från år till år besluta om den definitiva medelstilldelningen i vanlig demokratisk ordning? Vill herr Ohlin ändra på reglerna för vägverkets petitaarbete? Föresvävar det herr Ohlin att riksdagen exempelvis fem år i förväg definitivt skall fastställa hur mycket som skall anslås för väginvesteringar? Säg då ifrån så att vi åtminstone kan få veta vad ni är ute efter. Vad herr Ullsten sade visar — förlåt uttrycket — den fullständiga okunnigheten på detta område. Han sade att Hörjel undertecknat överenskommelsen, men det har han inte — han var förhandlingsledare. Överenskommelsen är för Stockholms stad undertecknad av Hjalmar Mehr m.fl. och för Stockholms landstingskommun av Erik A. Lindh m.fl. Herr Ohlin har alltså i dag sagt att SJ var en av parterna i Hörjelöverenskommelsen och herr Ullsten har klarat ut att Hörjel själv skrivit under den — antagligen har ingen av er båda läst överenskommelsen. »Luftiga valbubblor» drar herr Ullsten till med när det inte går med några andra argumenteringar. Jag upprepar min fråga och herr Ullsten kan ju svara på den nästa gång han får ordet: Vilka medel har man inte fått för tunnelbanebyggandet? Herr Ullsten måste mena att det skett en kraftig bantning av anslagen. Låt mig i denna omgång slutligen framhålla att vi väl ändå måste vara litet allvarliga och inte bara missförstå varandra. Ingen tjänar på det, allra minst de som skall läsa vad som sagts i kammaren i dag. Vi får väl ändå hålla oss till sanningen en liten stund. Den stora frågan gäller egentligen hur trafikspörsmålen handlagts till dags dato och vilka regler och former för verksamheten som gäller för framtiden. Jag har redogjort för utvecklingen av dessa regler och former fram till i dag och har dessutom talat om kommande år, och detta kan, eller borde åtminstone alla kunna som deltar i diskussionen. Till slut kommer vi då tillbaka till det som ingen egentligen berört, nämligen att vägverket, som man tydligen skjuter in sig på, har handskats litet vårdslöst med sin grannlaga uppgift. Herr Ohlin och herr Ullsten, i vilket avseende — beträffande planering eller något annat — har vägverket handlat felaktigt? Eftersom det gäller en så seriös verksamhet är det angeläget att få den saken klarlagd.
Herr talman! Ju mer man lyssnar på kommunikationsministern desto mer får man intryck av att han över huvud taget aldrig hört talas om Stockholms regionens svårigheter. Han känner uppenbarligen inte till att KSL uppvaktat finansministern i frågan, och tydligen har han heller inte läst någon av de ampra skrivelserna från KSL med beklaganden över den situation i vilken vägverket håller på att försätta regionen. I skrivelserna påvisas punkt för punkt att olika projekt måste uppskjutas så och så många år, så att det för dem som skall flytta till dessa bostadsområden kan komma att bli rent kaos, om man inte helt enkelt tvingas avstå från att bygga vissa bostäder. Om detta har herr Norling inte hört någonting. Han stiger bara upp i talarstolen och sätter upp det ena ansiktet mera frågande än det andra. Sedan säger herr Norling: Om ni i regionen är överens om en annan fördelning mellan tunnelbanor och gator än den som vägverket har föreslagit, varför skall ni då överklaga? Jag trodde ändå att herr Norling kunde det här med kommunaljuridiken! Det var ju inte så att Per-Olof Hanson skulle överklaga till Gunnar Hjerne eller vice versa, utan Per-Olof Hanson aviserade i statdebatten i Stockholms stadshus — och den är ju offentlig — att KSL sannolikt skulle komma att överklaga. Det var vad jag sade. Inom regionen är man mellan kommunerna överens om att den fördelning som vägverket föreslagit är felaktig, men man är inte överens mellan å ena sidan kommunerna och å andra sidan regeringen och vägverket. Det är det som hela saken gäller. Tills vidar råder det brist på överensstämmelse i uppfattningarna mellan vägverket och kommunerna när det gäller bedömningen av hur man skall bygga, men om vi skall tro vad herr Norling här sagt och av hans kompakta ovilja att svara i sakfrågan att döma verkar vägverket och regeringen ha ungefär samma uppfattning. Vad är det för fel vägverket har gjort i detta fall undrar herr Norling? Ja, verket har inte begått något juridiskt fel. Men vägverket gör en helt annan bedömning än de kommunala myndigheterna, och det anser de kommunala myndigheterna vara fel. Vidare frågade herr Norling: Men vad är det ni här bråkar om? Har ni inte fått så mycket tunnelbanor byggda som ni tänkte er? Jo, hittills har man lyckats hålla ungefär den takt som var tänkt. Men vad vi nu diskuterar är en femårsplan, och under de fem åren kommer det att fattas ungefär 200 miljoner kronor för att den planerade utbyggnaden av tunnelbanan — framför allt för Järvaområdet — skall kunna genomföras. Det är det som debatten handlar om. Men det är tydligt att herr Norling vägrar inse det.
Herr talman! Det var ju bra att vi nu efter ett par timmars debatt äntligen har lyckats få ett besked, nämligen att man hittills har lyckats bygga vad man ville när det gäller tunnelbanor. Det var bra att vi fick det beskedet, herr Ullsten, även om det satt långt inne! Den andra frågan är vad man nu är överens och inte överens om, och där skall jag svara herr Ullsten. Vad man är överens om är att vägverket har fel. Längre är man inte överens. Vad är man för Övrigt ense om i de olika instanserna?

Herr talman! Efter den här avslöjande replikomgången skall jag inte gå in i någon detaljerad argumentering i de frågor som Bertil Ohlin och Ola Ullsten redan har talat om och sagt det mesta om. Låt mig i stället se frågan — Storstockholms bostadsbrist i vid mening — i ett litet annat perspektiv. Både herr Ohlin och herr Ullsten har snuddat vid det. Det handlar om det s.k. förtroendegapet: klyftan mellan politikers ord och löften å ena sidan och politikers handlingar och reträtter å den andra. Mycket av debatten om t.ex. ungdomsrevolten har just gällt denna sak. I land efter land har man funnit hur stort avståndet är mellan de ideal som proklameras och de aktiva handlingar som sedan kan noteras. Demokratiernas politiker och etablerade har alla drabbats av det som under Lyndon Johnsons år i USA kallades för »credibility gap», trovärdighetsklyftan. Den kan gälla tragedier, och den kan gälla trivialiteter. Men den är viktigare än någonsin i den internationella debatten. Man säger ungefär så här: Vi hör hur landets ledare prisar demokratin och tanken på medinflytande. Sedan ser vi hur litet som gjorts för att vidga medbestämmandet och fördjupa demokratin i t.ex. företagen och kommunerna. Vi lyssnar på flotta tal om jämlik: het och internationell solidaritet. Sedan ser vi att mer än varannan människa på jorden aldrig får äta sig mätt, och att de rika länderna ändå inte kan avstå från en futtig hundradel av sina resurser till u-landshjälp. Vi hör hur folkstyrelsen prisas i Västeuropa och USA. Sedan ser vi hur demokratins idéer förtrampas på de flesta håll i världen och hur litet som bekännande demokrater ofta gör för att stödja de idéerna där de hotas eller har gått under. Vi lyssnar på tal om att värden »utöver de materiella» skall skyddas. På samma gång finner vi hur vatten, luft och natur smutsas ned och förstörs och" hur miljön fördärvas utan att de makthavande gör särskilt mycket för att stoppa detta. Denna förtroendeklyfta, herr Norling, är en av vår generations största frågor, där problemen och misstron inte känner några nationsgränser. Men tro inte därför att detta perspektiv inte kan möta oss också i kommunalpolitiken eller i behandlingen av en viss region inom ett visst land. Också här kan man skruva upp människors förhoppningar med vackert tal och ståtliga utspel — och sedan komma dem på skam genom att glida undan ansvaret för att fullfölja det som man startat. Ett flygblad från 1962 har figurerat i denna debatt; jag har det här i min hand. Det var 1962 års valrörelses mest uppmärksammade utspel. 150 000 människor skulle få bostad på Järvafältet under 1960-talet; detta fick Stockholms väljare veta. Kom inte och säg att det var fråga om en enstaka missvisande formulering! Aftonbladet skrev vid det tillfället på nyhetsplats följande: »Stockholms stad kan för sin del placera 90 000 människor i nya bostäder på Järva. Tillsammans med exploateringen av Sätra och Vårby betyder det att 150 000 stockholmare under 1960-talet kan beredas bostäder innanför stadsgränsen.» Rubrikerna i Aftonbladet var ännu bättre: »Detta är följden av Järvaaffären : Bostadskön försvinner. Nya 'städer” för 160 000 färdiga om tre år!» Tänk er de förväntningar som besked av det slaget utlöste för sju år sedan bland invånarna i Storstockholm! Här fanns landets längsta bostadskö och största bostadsbrist. Här fanns tusentals familjer, som år efter år hade hoppats att någon gång få slippa att trängas och slita ned varandra i trångboddhetens tecken. Här fanns tusentals unga människor, som ville gifta sig och bilda familj — men som inte visste i hur många år de ytterligare skulle tvingas vänta på en lägenhet. Det var till dem som socialdemokraterna riktade bud skapet: 150 000 personer skall få bostäder på Järvafältet under 1960-talet. Det var till dem som Aftonbladet talade: Bostadskön försvinner! Föreställ er de förhoppningar som dessa människor då kände! Snart, sade de sig, är det slut med vår väntan — de flesta av oss får plats på Järvafältet om några få år. Det är ett löfte från regeringen, och det kommer att infrias. I dag, herr talman, är det tre veckor kvar av 1960-talet. Om 20 dagar går tiden ut för ett förverkligande av det löfte man gav människorna 1962. Nu vet vi att bara ett tiotusental människor fått plats i södra delen av Järvafältet, där det inte förekommit militära anläggningar. Men det var 150 000 som fick löftet. De trista siffrorna från bostadskön har redan nämnts i debatten av herr Ohlin. 170 000 registrerade bostadssökande i Storstockholm, därav 95 000 utan egen lägenhet. 37 procent av hela bostadskön i Sverige ligger i vår region; 50 procent av dem som saknar lägenhet men söker en finns här; 58 procent av landets barnfamiljer utan egen lägenhet finns i Storstockholm. Sen har man så småningom bestämt sig för att satsa mer rejält på Storstockholms bostadsbyggande. Vi liberaler har länge uttryckt kravet så här: Låt oss bygga mest där bristen är störst. Regeringen formulerade 1967 samma tanke på följande sätt i det årets statsverksproposition: »Produktionsinsatserna bör regionalt fördelas så att behovet av ökat bostadsbyggande i storstadsområdena och i orter med växande näringsliv blir tillgodosett.» Bostadsbyggandet har också ökat i huvudstaden, men det måste fortsätta att stiga om bristen skall kunna hävas. Med den utvecklingen följer nästa problem: hur skall man kunna ge de människor som flyttar ut i grannkom munerna och förorterna rimliga transporter? Hur skall man förhindra att de som förut trängdes i enoch tvårummare nu får trängas på bussar och i bussköer under långa resor in och ut från Stockholms centrum? Hur skall vi se till att bostadsbyggandet mer och mer betraktas som ett område, där servicekraven är integrerade, där det inte räcker att slå upp ett hus och sedan vänta med t.ex. daghem och transporter? Och här var på sätt och vis Hörjelöverenskommelsen en politisk målsättning av nästan samma vikt som Järvalöftena själva. Till flera av de nya områdena skulle dras T-banor: Storstockholm har planerat så att vissa T-banor skulle vara färdiga före 1975, andra under senare delen av 1970-talet. Målsättningen i princip för en sådan här politik fanns med i ett regeringsuttalande från 1964, som jag tror att herr Norling har förbisett.

Och visst skapade det förväntningar hos de bostadslösa. Nu skall vi inte bara snabbt få Järvafältet som ett nytt bostadsoch stadscentrum. Vi kommer också ganska snart att få en chans att snabbt och bekvämt ta oss till och från jobbet. I höst har alltså kallduschen kommit. Statsbidragen ger inte, som herrar Ohlin och Ullsten har visat, chans att fullfölja den planering för T-banor som var en följd av Hörjelöverenskommelsen. Och fördelningen mellan vägar och tunnelbanor tyder på att vissa myndigheter fortfarande har svårt att begripa den oerhörda betydelsen av den kollektiva trafiken. Mest uppseendeväckande har kanske varit ett uttalande som finansministern gjorde inför den delegation från Storstockholm som uppvaktade honom för några veckor sedan.

Det är framför allt dem som saken gäller: Skall de som redan bor i Stockholm få hyggliga bostäder och kommunikationer — eller skall vi slå av på takten för att eventuellt skrämma en del andra att inte flytta hit? Det kanske finns de som tror att ett bra sätt att hindra Stockholm att växa är att hålla en lång bostadskö och försvåra utbyggnaden av grannkommunerna. Det finns andra — jag hoppas de är fler och att herr Norling hör dit — som menar att det är ett socialt och moraliskt krav att skapa drägliga levnadsförhållanden för människorna i vårt största tätortsområde. Sedan får man klara landets lokaliseringspolitik med andra metoder. Det ligger verkligen inte i Stockholms intresse att stimulera en ytterligare ökad inflyttning. Däremot ligger det i Stockholms intresse att ge dem som redan bor här, och dem som ändå flyttar hit, möjlighet till bostad, kommu Och då möter vi återigen klyftan mellan ord och verklighet. Gång på gång har Stockholms befolkning mättats med löften men blivit svulten på handlingar. Utspelet om Järva skapade förväntningar som inte har tillfredställts på 1960-talet. Uppgörelsen om kommunikationerna gav förhoppningar, som tydligen skall svikas på 1970-talet. Och därför handlar den här debatten i hög grad om trovärdighetsklyftan. Politikens anseende far inte väl av att partierna med stora gester lägger fast program och planer som de redan några år senare hoppar av från med några undanflykter. Vi måste alla se till, i små och stora frågor, att löften som ställs ut också kommer att hållas och att de förväntningar som man själv driver fram också blir förverkligade.
Herr talman! Herr Ahlmark talar vackert och verserat om mycket allvarliga problem. Han talar om bostadsbyggandet, om människors bekymmer med bostadsfrågan o.s.v. Jag skall inte för ett ögonblick, herr Ahlmark, försöka att negligera problemen. Tvärtom! Om herr Ahlmark hyste några förhoppningar om att jag skulle göra det, tar han fel. Men vi skall väl å andra sidan, herr Ahlmark, i en sådan här diskussion också kunna kosta på oss att konstatera att i en trängd och besvärlig situation som den i vilken Storstockholmsregionen och även andra regioner befinner sig, skall vi inte glömma att det också finns andra regioner i det här landet, även om vi i dag koncentrerar vårt intresse på just Storstockholmsregionen. Vi skall inte heller i en sådan här diskussion glömma att det har skett och alitjämt sker saker på bostadsbyggnadsområdet. Gör vi inte det kan vi, om vi har litet otur, åtminstone i kammarens protokoll för eftervärlden bli beskyllda för någonting som inte är verklighet. I renhetens namn skall åtminstone jag kosta på mig att konstatera att bostadsbyggandet är högt i detta land. Att sedan vår standard och allt annat som vi är glada för och lyckliga över skapar ytterligare krav, behov, förväntningar o.s.v. förringar inte, herr Ahlmark, betydelsen av det som ändå skett och sker. Men även om herr Ahlmark som sagt talade om allvarliga ting betraktar jag trots allt hans inlägg som ett sätt att skapa en dimridå till hjälp för herr Ohlins försiktiga återtåg från scenen när det gäller trafikinvesteringarna. För det var väl ändå dem vi skulle diskutera? Tanken var att vi, såvitt jag förstått saken, skulle koncentrera oss på Storstockholmsregionens problem med trafikinvesteringarna och de därmed följande konsekvenserna för bostadsbyggandet. Den uppfattningen har åtminstone jag. Jag förstår att det är meningslöst att vid denna sena timme få ett besked av herrar Ohlin och Ullsten om huruvida min historieskrivning om Hörjelöverenskommelsen är riktig eller felaktig. Jag ger därför upp detta försök. Jag förstår också att det lär vara omöjligt att få ett svar på frågan om de kommunala prioriteringarna. Jag vet att svaret inte kan bli något annat än det jag har sagt. Jag ger alltså upp även i den delen. : Vad sedan gäller bostadsbyggandet i Storstockholmsregionen slutar jag med att ge upp även i fråga om detta herr. Ohlins tredje stora missförstånd, det som jag inledde mitt första inlägg med efter interpellationssvaret. Men samtidigt som jag ger upp försöken må det väl ändå vara min rätt att konstatera att de uteblivna beskeden får utgöra svar på mina frågor. Herrar Ullsten och Ahlmark tar här upp en diskussion med mig om vad som sades vid den uppvaktning som KSL gjorde för finansminister Sträng. Herrar Ahlmark och Ullsten säger sig vara underrättade om vad som sades vid denna uppvaktning. Men, herr Abhlmark och herr Ullsten, jag vet vad som sades, ty jag var med där. Det är bäst att vara mycket försiktig med att till kammarens protokoll be att få antecknade uttalanden om vad som yttrades vid ett tillfälle då man inte var med, speciellt när en som var med sitter och hör på.

Det blev vidare allmän diskussion kring de fyra tunnelbanorna och vi fick se kartmaterial m.m. Efter detta sade herr Sträng — lyssna nu, herr Ahlmark! — som en av de slutliga kommentarerna: Låt mig uttala en liten fundering om de här stora utbyggnadsplanerna. Låt mig i detta ögonblick helt snabbt konstatera att det blir väldigt stora utbyggnader, om man skall bygga en stad av Malmös storlek inom loppet av tio år i detta redan förut ansträngda område. Jag är litet fundersam om hur det här skall kunna klaras av.> Detta, herr Ahlmark, är någonting annat än att finansministern skulle ha sagt: Jag vill inte vara med om att anslå några pengar till en utbyggnad i Storstockholmsområdet så att en stad av Malmös storlek skall få plats där inom tio år. Är herr Ahlmark beredd att ta tillbaka sitt insinuanta påstående om vad finansministern sagt vid denna uppvaktning? Allmän hederskänsla borde förmå honom att omedelbart begära ordet för att göra det. Jag skall inte förlänga debatten ytterligare; jag vill bara konstatera att den minsann, som herr Ahlmark sade, har handlat om klyftor — om kolossala klyftor när det gäller information, när det gäller vad man vet och inte vet i sakfrågan. Det är förödande att man i timtal måste hålla på med att försöka rätta till missförstånd, som man redan i inledningen trodde var helt omöjliga. Det finns, herr Ahlmark, andra klyftor här i världen än de som herr Ahlmark så utomordentligt väl skildrade när han nyss i sitt tal var långt borta i Amerika, hur han nu klarar den kopplingen med trafikfrågor i Storstockholm. Den klyfta som jag syftar på är den mellan praktik och taktik. De politi ker som utnyttjar exempelvis trafikinvesteringarna i Stockholm enbart i taktiska syften utan att kunna ange vad man är missnöjd med i praktiken kanske mister förtroendet före alla andra.

Herr talman! Det som kommunikationsministern nu sade var nog den hårdaste kritik mot Aftonbladet, som uttalats av en socialdemokrat från denna talarstol. Jag citerade nämligen bara vad som stod i Aftonbladet och nämnde uttryckligen att det var ett citat ur den tidningen. Vidare sade jag att Aftonbladet ju brukar känna till statsrådens tankar och avsikter. Citatet löd: »Jag vill inte vara med och bevilja ökade anslag och låna ut en massa miljoner för en expansion i huvudstadsregionen av en sådan omfattning att den motsvarar en så stor stad som Malmö.» Om detta citat är alldeles felaktigt, om Aftonbladet har missuppfattat läget och herr Sträng är beredd att ge Storstockholm resurser för att bygga ut för dem som i dag saknar bostäder eller är trångbodda, så desto bättre. Aftonbladet gör naturligtvis ofta fel. Men i så fall får herr Norling också säga att felet är Aftonbladets och inte mitt. Sedan är det naturligtvis litet konstigt att även de övriga som deltog i uppvaktningen fick intrycket att herr Sträng var utomordentligt negativ. När t.ex. Per-Olof Hanson och Nils Hallerby kom därifrån var de uppriktigt chockerade över den negativa inställning som finansministern hade visat. De hade inte alls den positiva uppfattning om vad det hela rörde sig om som statsrådet Norling nu gör gällande. Kommunikationsministern säger att vi inte skall glömma att saker och ting har hänt på bostadsbyggandets område. Det är riktigt. Det har hänt saker, och det är bra. Det var också därför som jag talade om att bostadsbyggandet har ökat på senare år. Framför allt är det en följd av liberal kritik: det kan nog herr Norling kvittera med att erkänna. Men jag sade också att i en stad av Storstockholms storlek med så många bostadslösa och bostadssökande måste bostadsbyggandet fortsätta att öka om vi skall få en chans att rejält korta ned bostadskön. Vidare betonade jag att vi måste se bostadsfrågan som integrerad med servicefunktionerna, framför allt kommunikationerna. Herr Norling svarar då att det är det ökade bostadsbyggandet som har skapat förväntningarna. Nej, herr Norling, det är inte bostadsbyggandet utan det är vad regeringen har påstått och lovat om det framtida bostadsbyggandet som har väckt förhoppningarna. Tänk själv efter hur en människa som saknar bostad i Stockholm måste reagera när han i valrörelsen för drygt sju år sedan fick detta flygblad i sin hand: 150 000 människor skall under 60-talet få bostäder på Järvafältet. Han eller hon blir naturligtvis fylld av förhoppningar och tänker: Jag kommer snart att få en hygglig bostad. När sedan 1960-talet är slut — vilket det är om tre veckor — finner vi att bara ungefär 10 000 människor bor där mot de utlovade 150 000. Det här är viktigt, herr Norling. Om man först trissar upp förväntningar med utspel i valrörelser och sedan inte håller löftena i den praktiska politiken kommer politikens anseende att sjunka.

Herr talman! Kommunikationsministern har rört in så många detaljer och ovidkommande synpunkter i denna debatt, att det till slut blivit svårt att veta vad den egentligen handlar om. Får jag göra en kort repetition! Jag utgick från herr Palmes uttalan de för två år sedan, där han sade att kommunerna själva skall få göra prioriteringen. Jag påvisade att vägverket gjort en helt annan prioritering än den kommunerna ville ha. Men jag talade också om att kommunerna inom KSL hade kommit överens om att föreslå vägverket att ändra på verkets fördelning. Nu säger kommunikationsministern beträffande herr Palmes uttalande, att detta kan han instämma i helt och hållet; det är precis så som regeringen vill ha det. Men han är inte beredd att dra några som helst praktiska slutsatser av detta instämmande. Kommunikationsministern vägrar nämligen att lägga någon som helst synpunkt på vägverkets helt annorlunda prioritering, och han förnekar att det skulle finnas ett beslut i KSL:s styrelse om att man vill ha en annan fördelning än den som vägverket har föreslagit. Beslutet, herr Norling, finns i detta papper, och saknar man tillgång till det på kommunikationsdepartementet, skall jag gärna låna ut detta exemplar. Det är daterat den 3 oktober 1969. Herr Norling sade att han ger upp i försöken att få veta hur vi bedömer hans historieskrivning när det gäller Hörjelöverenskommelsen. Han ställer vidare frågor om vem som undertecknat ett visst papper och en hel massa andra saker. Detta är trots allt mindre väsentliga frågor, och i sakfrågan finns det heller inga skiljaktigheter på den punkten. Detta är bara ovidkommande krumelurer i den här debatten.

Herr talman! Det skall jag göra, om herr Ullsten omedelbart vill tala om för mig vad parterna tillsammans vill inom fördelningsplanen. Där har vi kärnfrågan, herr Ullsten! Gå nu upp och tala om vad vägverket vill och vad KSL och Stockholms stad vill tillsammans — märk väl tillsammans — inom fördelningsplanens belopp. Jag lämnar gärna ordet direkt till herr Ullsten.
Herr talman! Jag tar det gärna för att upprepa en uppgift som jag lämnat minst fyra gånger i denna debatt. Jag har nämligen påvisat att i förhållande till den femårsplan, som ryms inom den fördelningsplan som vägverket lagt fram, har man i KSL velat föra över ungefär 115 miljoner kronor till tunnelbanebyggen och inom den s.k. flerårsplanen, om jag minns siffran rätt, cirka 100 miljoner kronor. Det handlar alltså om en skillnad i bedömningen mellan vägverket och kommunerna i detta område på 200 miljoner kronor; kommunerna vill bygga tunnelbanor för 200 miljoner kronor mer än vad vägverket vill göra. Det är svaret på herr Norlings fråga. Jag börjar förstå nu att herr Norling haft svårt att hänga med 1 debatten, om denna centrala punkt i debatten varit honom främmande.
Herr talman! Vi måste nog ha ett replikskifte till, herr Ullsten. Dessa siffror är riktiga. Men då kommer min nästa fråga: Accepterar Stockholms stad och de övriga kranskommunerna detta?

Herr talman! Statsrådet Norling har flera gånger under debatten påstått att det inte förekommer enighet på den kommunala sidan. Vi har påvisat att det inte förhåller sig så som han säger. Statsrådet Norling tror att han kan ersätta argument med allehanda påståenden om okunnighet och ovederhäftighet och med att säga att vi talar som väderkvarnar 0. s. v. Herr statsråd! Det fanns ingenting i min interpellation eller mitt inledningsanförande som behövde leda Er in på en så betänklig bana i denna debatt. Att bara tro att Ni kan hålla på och upprepa påståenden utan tillstymmelse till bestyrkande! Detta är ju ändå överraskande. Statsrådet sade för en stund sedan till herr Ullsten att Ni delade statsrådet Palmes uppfattning. Se, det var ju ett i och för sig viktigt besked. Nu skall jag be att få läsa upp vad herr Palme sade i kammaren: »Det var ju en av överenskommelsens stora fördelar att den gav de lokala myndigheterna frihet att prioritera olika typer av objekt och att den inte stipulerade att man fick statsbidrag till vägar men inte till tunnelbana.» Detta sade herr Palme. Han sade inte att detta gällde endast om man kunde få vägverket att för sin del acceptera det. Men nu har statsrådet Norling funnit att han tydligen gick för långt när han för en stund sedan helt instämde i herr Palmes uttalande, så nu tar han tillbaka det och säger till herr Ullsten att det är KSL och vägverket som tillsammans skall enas om prioriteringen. Jag trodde att vägverket var en under Kungl. Maj:t ställd myndighet och att herr Norling därför efter sitt instäm mande i den princip som herr Palme uttryckte inte skulle ha någon annan utväg än att medge att de kommunala myndigheterna har denna rätt till prioritering. Vi har, herr talman, gång efter annan verkligen försökt få ett besked av statsrådet Norling på denna väsentliga punkt; den är viktig ur demokratisk synvinkel och den är viktig med avseende på lösningen av de stora praktiska problem som föreligger. Men kommunikationsministern svänger sig fortfarande så att vi inte vet var vi har honom och regeringen. Om det är någon som skulle ha anledning att »ge upp» i denna debatt så är det vi som gång efter annan försöker få ett besked av statsrådet Norling, inte herr Norling som efter alla dessa frågor inte kan lämna ett ordentligt besked. Statsrådet Norling ville med hänvisning till den tekniska planeringen motivera sin ståndpunkt, att det inte var så viktigt med de ekonomiska resurserna. Jag har inhämtat att den tekniska planeringen, som närmast handläggs av KSL, vad de närmaste åren beträffar ligger före vad man tidigare räknat med! Det är alltså inte så att här föreligger någon eftersläpning som statsrådet kunde räkna med. Men observera att detta gäller bara de två närmaste åren; det är klart att det fortsatta planeringsarbetet inte kan bedrivas som hittills om förutsättningarna ändras.

Det skulle vara ett bevis på en skriande okunnighet.

Om överenskommelsen på detta sätt godkänns i väsentliga delar, kan man verkligen inte säga som statsrådet gör, att det är höjden av okunnighet att påstå att SJ här har befunnit sig i partsställning, eller hur statsrådet kallade det. Om generaldirektören har skrivit under överenskommelsen för statens järnvägars räkning på de punkter där den berör statens järnvägar och deras förpliktelser, måste det sägas att detta är något som SJ är med om. Vi kan alla råka ut för små minnesfel, och jag skulle inte ha gjort någon affär av att statsrådet Norling hade förbisett detta, om inte statsrådet här — t.o.m. två gånger — hade framhållit som alldeles särskilt blamant att jag utgick från det som står i detta dokument som jag här har i handen. Jag har nu uppfriskat statsrådets minne. Eftersom statsrådet har varit så generös med råd till andra om hur de skall uppträda i en debatt, tillåter jag mig bara den reflexionen, att det kanske finns anledning för statsrådet att rikta vissa spörsmål till sig själv i det avseendet. Jag skall be att få läsa upp ett par meningar ur Hörjelöverenskommelsen. Där står: »Härutöver tillskapas ett tredje tunnelbanesystem. Av detta bör i en första etapp byggas en bana från Stockholms city genom Kungsholmen, Solna och Sundbyberg till nya bebyggelseområden på Järvafältet inom Stockholm. I senare skede förutsättes att tunnelbanesystem 3 utbygges från Stockholms city till sydöstra Södermalm och därifrån med en bana till Nacka och en till station Isstadion, där nuvarande bangrenen till Hagsätra anslutes till nämnda system.

Av uppenbara skäl, som herr Norling själv understrukit, kunde den inte innehålla några löften om anslag från staten under kommande år, men den skapade en rimlig förväntan att kommunerna kunde planera utifrån dessa förutsättningar.

Om vi jämför den planering som vägverket nu vill tillstyrka och den som Hörjelöverenskommelsen antydde finner vi en mycket stor skillnad — jag skall inte försöka precisera den, men det rör sig om högst betydande kostnadsdifferenser. Det är också överraskande att statsrådet säger, att ingenting brister i fråga om planeringsmöjligheterna framåt. Om man inte kan ha någon utgångspunkt alls för en bedömning av regeringens attityd till finansieringen — utom vad vägverket nu tills vidare antyder — är verkligen planeringsmöjligheterna inskränkta och planeringen försvårad. Statsrådet menar väl inte att vi utan vidare kan förutsätta att regeringen aldrig kommer att göra någon ändring i vägverkets planering — då skulle inte statsrådet uppmana vederbörande kommuner att överklaga — utan meningen måste vara att man får avvakta besked om regeringens inställning. I den mån vi nu känner denna inställning betyder den en ändring av förutsättningarna för planeringen, med därav följande svårigheter och extra kostnader. Herr talman! Får jag försöka sammanfatta debatten! Statsrådet Norling gick ut mycket hårt och påstod att jag hade lämnat fel aktiga uppgifter om bostadsbyggandet. Det påståendet har statsrådet emellertid inte på något sätt kunnat dokumentera, utan han har åberopat andra siffror än jag gjort. För att visa vad som sker kan den ene anföra siffror för igångsättningen under 1969 och den andre siffror som anger antalet färdigställda lägenheter. Men det är litet märkligt om statsrådet gör gällande att den, som nämner andra siffror än han själv, lämnar uppåt väggarna felaktiga uppgifter. Det torde också efter den här debatten vara fastslaget att statsrådet har misstagit sig på denna punkt. Vidare har det konstaterats att statens järnvägar har godkänt väsentliga delar av Hörjelöverenskommelsen i den mån den berör SJ. Även på den punkten har alltså statsrådet misstagit sig i sina tidigare anföranden — det torde framgå av protokollet. Statsrådet har gång efter annan påstått att de kommunala instanserna här i Stockholmsregionen inte är eniga. Det har dokumenterats av herr Ullsten genom hänvisning till KSL:s skrivelser och olika beslut, att statsrådet har misstagit sig också på denna punkt.

Statsrådet förbehåller sig därför möjligheten att inte ge de kommunala instanserna den självbestämmanderätt som herr Palme ville ge dem. Detta, herr talman, är en sammanfattning av några viktiga punkter i dagens debatt.

Herr talman! Tydligen räckte inte herr Ahlmarks tidigare rökridå för att täcka herr Ohlins hela reträtt. Jag vill framhålla fyra saker. Nu när vi närmar oss slutet av denna debatt bör vi väl inte i onödan haka upp oss på vad herr Ohlin trodde om undertecknarna av Hörjelöverenskommelsen, men herr Ohlin sade faktiskt — det står också i protokollet, om inte herr Ohlin ändrar det innan det definitiva protokollet skrivs ut — att undertecknarna var SJ och KSL. Det tog jag fasta på, och jag trodde att herr Ohlin menade det. Det är sant att SJ har skrivit på överenskommelsen i de delar som den berör SJ, men SJ var inte med bland huvudundertecknarna. Jag tycker emellertid som herr Ohlin att detta må vara petitesser i ett större allvarligt sammanhang. Vidare gör herr Ohlin utdrag ur Hörjelöverenskommelsen. Det står där precis så, som herr Ohlin citerar, men herr Ohlin glömde att tillägga att detta är vad Stockholms stad och landstinget har skrivit under och att det i slutet av överenskommelsen talas om riktpunkten för hur Stockholms stad och landstinget tänkt sig den framtida handläggningen av trafikfrågan. Jag tycker att detta i klarhetens namn bör sägas ut, eftersom annars någon, som inte är inne i alla dessa tankegångar, skulle kunna uppfatta det hela som om det av herr Ohlin citerade skulle ha varit den uppfattning som staten skrivit under. Detta är som sagt inte fallet. Det är också skillnad, herr Ohlin, mellan de belopp som man tänkte sig för fyra, fem år sedan och de som nu är aktuella. Jag tycker att vi tillsammans kan konstatera här, att det skett en radikal förändring på denna korta tid. I mitt interpellationssvar framhöll jag att planering på lång sikt inte är någon lätt uppgift. Detta kan belysas med att man på regionalt håll 1965 beräknade kostnaderna för Järvabanans utbyggnad till omkring 430 miljoner kronor, medan man 1969, alltså fyra år senare, beräknar samma kostnader till omkring 650 miljoner kronor. Det har således på fyra år skett en väsentlig ändring av beloppen vad beträffar underbyggnaden av denna tunnelbanedel. Men, till slut ärade meddebattörer, det som jag tycker är viktigast och som borde få avsluta denna långa debatt och som skulle rensa mycket av luften gäller det resonemang som ni alla har fört i två timmars tid om prioriteringen. Herr Ohlin, herr Ahlmark och herr Ullsten har talat om prioriteringen i det aktuella ögonblicket. Vem av herrarna vill gå upp och svara på följande fråga? KSL vill ha 115 miljoner kronor ytterligare varav 95 miljoner från Stockholms stad och 20 miljoner från kranskommunerna. Min fråga till någon av er lyder: Går Stockholms stad och kranskommunerna med på att sänka sina anslag med dessa belopp? Nog kan vi väl få ett ja eller nej innan denna debatt slutar, eftersom ni gång på gång framhållit att man är överens om Pprioriteringen. Skall ingen av er kunna gå upp och svara ja eller nej på frågan, om Stockholms stad och kranskommunerna är överens om denna prioritering? Ni säger ju att man är överens. Det skall väl vara möjligt att åtminstone klara av den saken innan vi skiljs åt. Jag upprepar frågan en sista gång: Går Stockholms stad och kranskommunerna med på att sänka sina anslag med dessa belopp?

Herr talman! Jag tycker att statsrådet Norling gott kunde avstå från det enklaste av alla enkla debattgrepp. Han sade att jag gått upp för att »täcka» en annan debattör på den liberala kanten. Här har Bertil Ohlin i flera inlägg, punkt efter punkt, visat att det han från början sade om Hörjelöverenskommelsen var korrekt. Enligt flera av oss som lyssnat på debatten har han vunnit en övertygande debattseger över kommunikationsministern i den här frågan. Och det är till nytta för Stockholms väljare. Nej, jag har sannerligen inte gått upp för att täcka herr Ohlin. Jag har begärt ordet för att framhålla att socialdemokratin under 1960-talet har trissat upp människornas förhoppningar om en våldsam ökning av bostadsbyggandet, framför allt på Järvafältet, och att man har kommit dessa förhoppningar på skam. När vi här i riksdagen för den kanske sista stora bostadsdebatten under 1960-talet, är det väl rimligt att man söker summera det som har lovats och det som har gjorts. Därför tycker jag att det är allvarligt att herr Norling inte med ett ord berör den stora sak som inträffade 1962. Då fick Stockholms alla bostadslösa och trångbodda det beskedet av socialdemokraternas flygblad att 150 000 människor skulle bo på Järvafältet när 1960-talet var slut. Nu är det slut, och där bor ungefär 10000. Men ingen som helst kommentar vill kommunikationsministern göra till det. Det leder mig till den principiella reflexionen att det är viktigt för politiker, oavsett vilket parti de tillhör, att hålla sina löften och inte ställa ut andra löften än dem som kan hållas. Ty annars kommer den seriösa samhällsdebatten att förstöras. Diskussionen kommer att bygga mera på »luftiga valbubblor», som jag tror att herr Norling och herr Ullsten kallade dem, än på en mera karg verklighet. Samtidigt rycks planeringen sönder för de kommunala myndigheterna. Men framför allt, herr Norling, sänker man politikens anseende genom att lova mycket och hålla litet. Därför vore jag glad om jag kunde få ett besked av herr Norling i den fråga som jag sett som min huvuduppgift i den här debatten att belysa. Kommer socialdemokraterna på 1970-talet att bedriva en mera anständig bostadspropaganda i valrörelser än den man fört under det årtionde som snart är slut?
Herr talman! Herr Norling frågar om Stockholms stad och kranskommunerna är överens om den annorlunda prioritering med avseende på tunnelbanor och gator som jag har talat för här. Svaret är ja. Man är överens genom förhandlingar som har förts i KSL. Om herr Norling inte tror mig, så vill jag hänvisa till KSL:s styrelsebeslut den 3 oktober 1969, 8 258, första attsatsen.
Herr talman! Får jag be herr Ullsten tala om vilket belopp man är överens om.

Herr talman! Såsom flera talare tidigare har anfört har frågan om tunnelbanans utbyggnad mycket stor inverkan på bostadsbyggandet i Storstockholm. Jag skall därför söka något klargöra de konsekvenser för bostadsbyggandet som kan bli följden av den politik man nu kan ana. Bostadsbyggandet har under de senaste åren genomgått stora förändringar. Ett par utmärkande drag i detta sammanhang är dels de allt ivrigare, mera omfattande och grundligare försöken att pressa bostadskostnaderna till en rimlig nivå, dels en allvarlig, starkt målinriktad strävan att erbjuda bostadskonsumenterna en god och allsidig service i alla sammanhang. Innan jag utvecklar dessa två begrepp, bostadskostnad och service, vilka alltmer har kom mit att skjutas fram i debatten, vill jag slå fast några grundläggande fakta. Herr Ahlmark har tidigare — jag skall inte upprepa det — angivit en hel del siffror för den stora bostadsbristen här i Stockholm. Det är självklart att alla invånare i vårt land — även de som bor i denna region — har rätt till en bostad och därtill en bostad till rimligt pris. 1965 gjordes en bostadsutredning om utrymmesstandarden i Stockholm, som visade att utrymmesstandarden i Stockholm var avsevärt lägre än för riket som helhet. Utbyggnaden i regionen är inriktad på att skapa drägliga bostadsförhållanden för dem som redan bor här och inte i huvudsak på att ta hand om nyinflyttade. Jag vill framhålla att kötiden i Stockholm för närvarande är i genomsnitt sex år. Efter detta skall jag övergå till att något diskutera bostadskostnaderna och servicen. De stigande bostadskostnaderna har angripits från många håll, och olika recept har presenterats för att lösa problemen. I dag är väl alla ense om att det inte finns någon åtgärd som ensam löser problemet med de alltför höga boendekostnaderna, utan vi måste söka oss fram på många vägar. Ett flertal större eller mindre åtgärder kan tillsammans påverka bostadskostnaderna i gynnsam riktning. Ett av de viktigaste delproblemen därvidlag är frågan om kommunernas långsiktiga planering. Från regeringen har gång på gång betonats vikten av att kommunerna lägger sig vinn om en sådan planering, och många kommuner i Storstockholm har också nu en mycket hög beredskap. Låt mig belysa detta med ett par exempel. Flera kommuner i Storstockholm har skaffat sig stora markreserver för att kunna hålla ett kontinuerligt byggande i gång. Men mark kostar pengar, och för varje dag som byggandet uppskjutes får skattebetalarna en extra pålaga. För att kunna bygga bostäder behövs också en rad gemensamhetsanordningar, t.ex. vattenoch avloppsanläggningar. I regel är dessa dimensionerade för en viss planerad utbyggnad, och om den inte fullföljes måste andra bära kostnaderna. Då får vi ett ofullständigt utnyttjande av redan existerande resurser. Ett antal kommuner har också byggt ut den kommunala planeringsoch förvaltningsapparaten för en viss expansion. Hur skall man göra där, om den förväntade och planerade expansionen stoppas? Staten uppmanar kommunerna i regionen att hålla hög beredskap och att försöka få fram en jämnt och hyggligt fungerande bostadsapparat. Regionen tar också solidariskt på sig ansvaret för de bostadslösa och rättar sig efter tongångarna från högre ort. Men vad händer? Jo, statliga myndigheter hotar att sätta käppar i hjulet, och regionen står där med sin planering. Den får dras med besvärande kostnader till ingen nytta, kostnader som till sist drabbar bostadskonsumenterna. Det är likadant med den service som vi erbjuder de människor vilka skall få de nya bostäderna. I de nya bostadsområdena i regionen är bostäder och serviceanordningar även planerade och grupperade kring de tunnelbanestationer som skall byggas. Människorna skall kunna nå barnstugor, skolor, kulturella anläggningar 0. s. v. enligt ett genomtänkt trafiksystem, som förutsätter kollektiva kommunikationer via en mycket noga inplanerad tunnelbana. Hur skall vi klara människornas behov av service medan de väntar på att tunnelbanan byggs ut? Vi kan väl inte dra in busslinjer i centrumanläggningar byggda för transport med tunnelbana? Resultatet blir helt enkelt att servicen inte fungerar. Vi kan med andra ord inte erbjuda människorna en fullgod bostad — och i detta uttryck lägger vi inte bara in att det skall finnas ett visst antal kvadratmeter inom fyra väggar utan också myc ket annat, däribland goda kommunikationer inom regionen. Hur går det då om vi inte kan bygga ut de kollektiva kommunikationerna inom regionen i önskad och planerad omfattning? Det ena alternativet är att vi får bostadsområden som i stort sett inte har någon service för sina invånare, det andra är att vi över huvud taget inte alls kan bygga några nya bostadsområden, vilket skulle medföra utomordentligt stora vådor. Det får inte vara så att enskilda människor i bostadskön kommer i kläm därför att staten eller ett parti inte uppfyller de löften som är givna. Planeringen för service och kommunikationer i de nya bostadsområdena är utomordentligt noga genomförd. En grundläggande tanke är att all verksamhet skall vara så programmerad att bästa möjliga ekonomiska resultat skall uppnås. Men en så noga genomförd samordning i både tid och rum medför att om man rubbar någon enstaka detalj i planerna får detta omedelbara konsekvenser. Om så stora ingrepp sker att en tunnelbana senareläggs uppstår mycket stora svårigheter — ja, de kanske blir så stora att planerna i stort sett måste göras om. Detta återigen medför ekonomiska återverkningar, som till sist drabbar dem som skall bo i området. Vi har tidigare upplevt år, då bostadsproduktionen i Storstockholm har varit ojämn och ryckig, därför att regeringen inte klarat kapitalmarknaden. Konsekvensen därav blev mycket besvärande. Riskerar vi nu att råka in i samma situation? Hur skall vi göra med den mark som redan anvisats till olika bostadsproducenter? Skall planeringen upphöra eller skall bostadsföretagen fortsätta planeringen med risk att icke få bygga? Herr talman! Om vi återigen skulle få en situation i Storstockholm då statliga myndigheter börjar rubba den befint liga planeringen för bostadsbyggandet blir resultatet för det första högre boendekostnader och för det andra sämre service. Och det är väl någonting som alla vill söka förhindra. Enda möjligheten därtill är att statsrådet ser till att den prioritering för den kollektiva trafiken som gjorts av regionens egna förtroendemän genom KSL fullföljs.